Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 12, som kammaren nu behandlar, kan i stort sett föras tillbaka på dels pedagogikutredningens betänkande, som avlämnades i april 1970, dels den särproposition nr 38 år 1971, som Kungl. Maj:t med anledning härav lade fram den 26 februari i år. Dessutom tar man i betänkandet upp vissa frågor om lärarhögskolorna och de samhällsvetenskapliga fakulteterna. Eftersom utskottet är enigt i sina förslag utom på två punkter, skall jag fatta mig relativt kort om de punkter där enighet föreligger men stanna något längre inför de två reservationerna. Pedagogikutredningen, som fick sina direktiv 1967, hade till huvuduppgift att framlägga förslag om samordning och arbetsfördelning mellan pedagogiska institutioner vid lärarhögskolor och universitet. Utredningen föreslår nu också att man på studieorterna bildar institutionsgrupper för pedagogik. Dessa institutionsgrupper skall på respektive orter ha hand om vissa gemensamma angelägenheter. De mest betydelsefulla av dessa är forskning, forskarutbildning, studieplaner samt årliga anslagsframställningar. Sedan kan man också, om man vill, ta hand om andra angelägenheter, alltefter de lokala förhållandena. För att ytterligare främja samordningen föreslås att man vid nyplanering av pedagogiska institutioner vid universitet och lärarhögskola bör eftersträva gemensamma lokaler. Vidare föreslår man bestämmelser om ömsesidig tjänstgöringsskyldighet för personal vid respektive institutioner. Utöver dessa förslag framlägger utredningen också förslag om nya forskartjänster, om ämnesmetodisk forskarutbildning, om de pedagogiska institutionernas servicefunktioner och om dokumentation i pedagogik. Propositionen biträder i sin tur i allt väsentligt pedagogikutredningen när det gäller samordningsförslagen, institutionsgruppernas arbetsuppgifter, ämnesmetodisk forskarutbildning och dokumentation i pedagogik. I övrigt innehåller propositionen bl.a. förslag om inordnande av handelshögskolan i Göteborg i den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och, såsom berörts av tidigare talare, förslag om en reorganisation av nämnden för pedagogiskt utvecklingsarbete och försöksverksamhet inom skolöverstyrelsen, som innebär bl.a. en ändrad och breddad sammansättning och möjligheter till beslutsrätt i vissa ärenden, såsom de tidigare talarna också varit inne på. Utbildningsutskottet föreslår enhälligt bifall till propositionen i vad avser samordning av de pedagogiska institutionerna vid universitet och lärarhögskola. Likaså tillstyrks enhälligt bifall till propositionens förslag om dokumentation i pedagogik, om handelshögskolans i Göteborg inordning i universitetet, om reorganisation av skolöverstyrelsens nämnd för pedagogiskt utvecklingsarbete och försöksverksamhet, om försöksverksamhet med ämnesmetodisk forskarutbildning samt om inrättande av professurer och övriga tjänster. I sistnämnda avseende föreslår emellertid utskottet dessutom, alltså utöver propositionen, att Kungl. Maj:t bemyndigas inrätta en professur i pedagogik vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 1 juli 1972. Om två ting, herr talman, har oenighet uppstått i utskottet, vilket framgår av reservationerna och tidigare anföranden. Det första gäller förslaget om att tillsätta en parlamentarisk kommission, vilket herr Nordstrandh berört, för att snarast framlägga faktiska uppgifter angående undervisningsresultaten i grundskola och gymnasieskola, som det heter i reservationen. Bakom den reservationen står representanterna för moderata samlingspartiet ensamma. De övriga fyra partierna har avstyrkt det förslaget. Utskottets motiv för att avstyrka förslaget om en parlamentarisk kommission är att det anses vara skolöverstyrelsens och den reorganiserade nämndens uppgift att skaffa fram fakta om undervisningsresultaten. I detta instämmer även moderata samlingspartiets representanter när det, som man uttrycker sig i motion nr 1266, gäller ”på längre sikt”. Uppenbarligen skiljer man här å ena sidan på vad man kallar ”längre sikt” och å andra sidan vad man kallar ”snarast”. För utvärderingar på längre sikt accepterar man således den reorganiserade nämnden, men för en, som man säger, redovisning av ”faktiska uppgifter angående undervisningsresultatet” kräver man en parlamentarisk kommission, Det kan ju inte vara det parlamentariska som skiljer, ty även den reorganiserade nämnden skall enligt utskottets mening ha ett starkt parlamentariskt inslag. Men om nu moderata samlingspartiet med uttrycket ”faktiska uppgifter angående undervisningsresultatet” menar någon form av utvärdering, vilket man rimligen borde mena, så tar ju en sådan sin tid, och en parlamentarisk kommission kan knappast komma i gång tidigare och snabbare genomföra arbetet än den reorganiserade nämnden.

För övrigt kan man ju erinra om att SIA under våren har låtit initiera en rad forskningsprojekt som bl.a. innebär just utvärderingar av skolans verksamhet på en rad viktiga områden. Jag utgår från att med det starka intresse för kvalitet som moderata samlingspartiets representanter har när det gäller vår utbildning, så vill man också vad beträffar utvärderingar eller kartläggningar av utbildningsresultat värna om kvaliteten. Kvalitativt goda undersökningar på det här området är mödosamma och tar tid. Låt mig så övergå till den andra reservationen. Den gäller ämnesmetodisk forskarutbildning och är gemensam för centerpartiets, folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter. Frågan om ämnesmetodisk forskarutbildning är gammal. Redan 1946 års skolkommission behandlade den. Senare togs den upp av 1960 års lärarutbildningssakkunniga som kom med ett förslag, vilket dock inte genomfördes, Pedagogikutredningen hade att enligt sina direktiv pröva frågan och har lagt fram ett förslag, som innebär att man efter den grundläggande utbildningen skall kunna få en fyraårig ämnesmetodisk forskarutbildning. Den skall bestå av ca 50 poäng pedagogik och metodik, ca 30 poängs studier i ett visst ämne samt ca 80 poängs avhandlingsarbete. Förskjutningar i poängtalen skall kunna ske beroende på ämnets art. Denna utbildning skall ge behörighet till tjänst som gymnasielektor i ämnet i fråga. Propositionen ansluter sig till utredningen och föreslår försöksverksamhet i ett begränsat antal ämnen — det sistnämnda bör kanske poängteras. Utskottet biträder propositionen i denna punkt. Även reservanterna biträder förslaget om försöksverksamhet men är tveksamma huruvida lektorsbehörighet skall ges i ämnet i fråga. Man förordar i stället ett dispensförfarande. Det har länge varit ett önskemål att man skulle få en sådan här ämnesmetodisk forskarutbildning. Skulle den nu inte kunna leda till lektorsbehörighet, torde den inte komma att locka särskilt många kvalificerade personer, vilket jag tycker är ett skäl för att inte gå dispensvägen. Sedan är det klart att detta är en alternativ väg till lektorsbehörighet. Att den medför kortare ämnesstudier än vad den vanliga forskarut bildningen gör finns det ingen anledning att sticka under stol med. Men då får man ju väga detta mot de fördelar det innebär att få personer med de pedagogisk-metodiska momenten i utbildningen bättre tillgodosedda. Dessutom kan man på tal om kvalitet i ämnesstudierna erinra om att i botten, dvs. i grundutbildningen, har vederbörande ändå 60 poäng eller 3 betyg, som det tidigare hette, i ämnet. Till detta läggs ytterligare 30 poäng i ämnesstudier. Därtill kommer ett avhandlingsarbete på 80 poäng eller två år, vilket rimligen måste innehålla en hel del av ämnesstudier. Det skall medges att det blir en differens här mellan s.k. vanliga lektorer och dessa ämnesmetodiska lektorer, men det är en differens på en, om jag så får uttrycka mig, rätt hög nivå, och där betyder sådana här differenser relativt sett mindre. Jag tycker att man kanske skall betona det i detta sammanhang. Jag vill med detta, herr talman, under konstaterande av en betydande enighet inom utskottet, yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.

Herr talman! Jag vill helt kort anlägga ett par synpunkter på herr Gustafssons i Barkarby anförande beträffande den ämnesmetodiska utbildningen. Utskottet framhåller att utbildningen skall ske försöksvis. Ja, det är bra. Vi tycker att det finns skäl för att denna försöksverksamhet kommer till stånd. Men frågan gäller ju behörighetsreglerna för lektorstjänst. Vi menar att det är praktiskt taget omöjligt att bedriva försöksverksamhet med behörighetsregler. Man vinner ingenting på att redan nu ta ställning i den frågan. Vi menar att det är mera praktiskt att tillämpa dispensförfarandet. Vi tror inte heller att risken skulle vara särskilt stor för att det inte skulle gå att locka lämpliga forskarstuderande till denna form av forskarutbildning.

Herr talman! Jag 'tycker nog att utskottets ärade talesman något bagatelliserade betydelsen av djupare ämneskunskap för lektor i gymnasieskolan. Mindre kunskaper eller bristande kunskaper kan inte på det stadiet i alla fall uteslutande ersättas av vad man brukar kalla för ämnesmetodik. Det vågar jag verkligen påstå. Det är svagheten här att ämneskunskaperna, behörigheten i själva ämnet, inger sådana farhågor.

Vad beträffar den av oss föreslagna kommissionen är det riktigt som herr Gustafsson i Barkarby sade, att vi med den avser att snabbare få fram resultat än vad som är möjligt med en nämnd innan den blir reorganiserad. Vi tycker att den akuta skolsituationen nu är präglad av ovisshet och motstridiga uppgifter — faktiskt kämpande med varandra — angående skolans kvalitetsproblem. Vi måste få klarhet på den punkten så snabbt som det över huvud taget är möjligt och så objektivt som en sådan undersökning kan göras. Vi anser att en kommission — där den parlamentariska sammansättningen i och för sig inte är det allra viktigaste, eftersom denna också kommer in i nämnden — med hänsyn till tidsfaktorn och det akuta behovet kan vara den bästa lösningen. På längre sikt, dvs. när vi får nämnden reorganiserad och den förhoppningsvis verkar ungefär på det sätt som jag ville tolka propositionen på, är den nämnden naturligtvis kontinuerligt och på lång sikt det lämpligaste utvärderingsinstrumentet. Jag menar att det bara är i akuta situationer som man kan påkalla en speciell kommission.

Herr talman! Till herr Richardson vill jag bara säga, att jag har en annan uppfattning än han om vad en dispensväg skulle medföra: Jag tror att det skulle bli sämre rekrytering på den vägen. Där kanske åsikt står mot åsikt — jag skall inte gå in mera på detta. Däremot skulle jag vilja fråga herr Nordstrandh: Vad är det som säger att en parlamentarisk kommission skulle kunna komma i gång snabbare än den reorganiserade nämnden och starta sådana undersökningar, även om det är enklare utvärderingar som herr Nordstrandh är ute efter? Jag vill erinra om — parallellen kanske inte är helt korrekt, men nästan — att SIA tillsattes någon gång i mitten på år 1970; jag vet inte den exakta tidpunkten. Nu, på våren 1971 — alltså efter nästan ett år — börjar man komma i gång med projekt, som annonserats i dagarna. Man kan beräkna att detta projekt i sin tur tar åtminstone ett år, innan det blir några resultat över huvud taget. Efter de första preliminära resultaten dröjer det kanske ytterligare ett år, innan man får slutresultaten. Sådana undersökningar innebär alltså en lång procedur. Jag tror inte man vinner någonting på snabba kartläggningar som herr Nordstrandh säger att han är ute efter, nämligen för att få ett större djup på skoldebatten, få den bättre och mera hyfsad, få svar på frågor, få klarhet i frågor. Jag har svårt att tro att man kommer särskilt långt med sådana enkla kartläggningar. Det är min bestämda uppfattning att den reorganiserade nämnden lika väl skulle kunna användas för detta, och därför tycker jag att den parlamentariska kommissionen är onödig.
Herr talman! Exemplet med SIA var nog, som herr Gustafsson själv antydde, inte det allra bästa i den debatt som vi nu för. SIA — utredningen om skolans inre arbetsförhållanden — har en blandning av uppgifter på kortare sikt och på mycket lång sikt. Jag menar att den reorganiserade nämnden kommer att bli av liknande karaktär. Detta är ingen kritik mot uppläggningen av vare sig SIA eller den reorganiserade nämnden, utan det bara är så. Motiveringen för den speciella kommissionen är således att den kan radikalt koncentrera sig på den snabba och kortsiktiga bedömningen — här taget i bemärkelsen att den skall ske snabbt — av den akuta skolsituationen.

Herr talman! Jag uppfattade inte heller herr Nordstrandhs inlägg som en kritik mot den reorganiserade nämnden och jag sade att det kanske inte är helt bra att dra en parallell med SIA, men det är nog inte en så dålig parallell i alla fall. Man sysslar ändå med skolforskning på båda kanterna. Det är alldeles klart att i SIA finns en blandning av kortsiktiga och långsiktiga projekt, men så blir det i alla organ som skall syssla med utvärdering. Vissa saker går kanske att utvärdera ganska snabbt, medan andra tar något längre tid. Men jag tror inte att det finns någon möjlighet att på kort sikt få klarhet i de — såvitt jag fattar det — stora frågor som herr Nordstrandh talar om. Det framgår av moderaternas två motioner — den tidigare och den nu aktuella — att man är ute efter att få klarhet i vissa saker och att få till stånd en bättre debatt, dvs. underlag för debatten och bättre kunskaper om hur skolan fungerar. Jag tror tyvärr inte att det finns någon kort väg till det målet, herr Nordstrandh. Det är därför jag är skeptisk mot den parlamentariska kommissionen och jag blir det kanske ännu litet mer när herr Nordstrandh betonar, som han gör i flera inlägg, att det är de snabba rycken — för att låna ett uttryck från annat håll — som skulle vara bra i det här sammanhanget. Jag tror tyvärr inte, herr Nordstrandh, på snabba lösningar utan jag tror att dessa frågor måste ta tid. Vi får ge oss till tåls och använda den tid som finns till att föra en så hygglig debatt som möjligt på detta område. Vi är ändå inte helt renons på kunskaper och vi kanske kan använda dem på ett något hyggligare sätt än hittills i avvaktan på att de mer långsiktiga undersökningarna blir klara — och då kan ge underlag för nya bedömningar.
Herr talman! Ganska ofta brukar vi i den här kammaren komma in på läromedelsfrågor, många gånger av den anledningen att någon ledamot har uppmärksammat en lärobok som inte håller måttet i något hänseende. Då brukar vi så småningom ena oss om att vi inte skall debattera den saken, därför att vi skall avvakta läromedelsutredningens betänkande. Det väntas nu i höst. Jag har i ett särskilt yttrande, som är fogat till detta betänkande, belyst hur orimligt det nya avgiftssystem är som propositionen föreslår för praktisk prövning av läroböcker, systemläromedel och systemliknande läromedel. Jag har bl.a. påpekat att det nog måste tolkas så, att ett årskurstäckande studiematerial för t.ex. högstadiets nooch so-ämnen om 20—25 häften för arbetsområden, som tillsammans ersätter de klassiska läroböckerna, nu skulle belastas med 10 000-12 000 kronor i merkostnad bara därför att SÖ registrerar utprövningsverksamheten. Jag skulle gärna vilja ställa ett par frågor till statsrådet Moberg mot bakgrund av detta. Den första frågan lyder: Anser statsrådet att den fördyring av läromedel som jag har påtalat i det särskilda yttrandet är lämplig med tanke på risken för att kommunerna av ekonomiska skäl då kommer att föredra billigare och ej utprövade läromedel av lägre kvalitet? Den andra frågan är den naturliga: Anser inte statsrådet att det skulle kunna vara motiverat att avvakta läromedelsutredningens betänkande innan man börjar tillämpa ett sådant nytt avgiftssystem?
Herr talman! Jag finner inte att den första av herr Wikström påtalade konsekvensen behöver inträda, Om detta hanteras på rätt sätt även av läromedelsförlagen behöver det inte bli någon särskilt stor belastning. Jag har, som jag skriver i propositionen, funnit att utprövningen också bör bidra till kostnadernas täckande.
Herr talman! Jag fattade det så, att statsrådet Moberg inte bestred de fakta som jag har redovisat i mitt särskilda yttrande. Då kvarstår farhågorna för dessa merkostnader.
Herr talman! Jag upprepar vad jag säger, att denna avgifts införande kanske kan få förlagen att fundera något över i vilken form de skall låta göra den utprövning som de vill åstadkomma. Då är det inte säkert att det leder till sådana konsekvenser som herr Wikström har exempel på i sitt särskilda yttrande.
Herr talman! Då borde vi rimligen vara överens om att man skall avvakta att införa ett sådant nytt system tills man får läromedelsutredningens betänkande. Vad det här gäller är inte kostnader för förlagen, utan ytterst kostnader för kommunerna, och det är fråga om vilka metodiska och pedagogiska principer man skall tillämpa. För min del tycker jag att det nya förslaget inte var särskilt välbetänkt.

Herr talman! Som herr Richardson påpekade under föregående punkt har propositionerna denna vår från utbildningsdepartementet fått ett — om man uttrycker sig försiktigt — blandat mottagande. Där är förslaget om utbildningen vid socialhögskolorna, där ett enigt utskott korrigerade vad det föredragande statsrådet föreslagit. Där är propositionen om biblioteksutbildningen, som riksdagen i nästa vecka skall ta ställning till och som det i dag inte finns annan anledning att kommentera än att den på ett ganska talande sätt belyser kvaliteten på departementets propositioner. Och där är proposition 37 om vuxenutbildning, som förvisso berör ett stort antal omfattande och väsentliga frågeställningar, men som också av någon tidning har kallats för en pyttipanna på vuxenutbildningens område. Visserligen föreslås i propositionen en rad åtgärder och förändringar, och de flesta av dessa berör frågorna om vilka som bör få tillgång till samhällets vuxenundervisning. Men prioriteringsfrågorna belyses ytterst knapphändigt, och samhällsekonomiska överväganden eller resonemang saknas så gott som fullständigt. Det finns knappast någon anledning att invända mot huvudtanken att de som har den mest bristfälliga grundutbildningen i första hand bör få del av samhällets utbud på utbildningsområdet. Men det kan inte vara tillfredsställande att bara ange att vid intagning till gymnasiekurser i första hand de bör tas in som är i största behov av utbildningen. Så vag och oklar får inte en proposition vara. Och mycket riktigt har kraftiga protester mött just på denna punkt. Utskottet har till att börja med sett sig föranlett att markera att den ökning av kurserna på gymnasieskolans nivå, som begränsas till 10 procent, till hälften bör tillfalla samtliga kommuner så att de genomgående kan få en ökning med i varje fall de 5 procenten. Men det innebär ändå för t.ex. de större kommunerna en oerhört kraftig minskning av den förväntade ökningen, och det finns stor risk för att enskilda individer, som målmedvetet inriktat sig på en viss vuxenutbildning och planerat att under det närmaste året påbörja denna, nu får sina planer helt stäckta. För dessa människor måste propositionen ses som ett tecken på stagnation på en viktig sektor. Vid den intagningsprocedur som nu stundar i många kommuner finns det enligt propositionen bara två kriterier att utnyttja — de äldres behov och utsatt social situation. Hur skall t.ex. i de största kommunerna flera tusen sökande kunna gallras ut på så vaga grunder? frågade rektorn vid Göteborgs stads vuxengymnasium häromdagen i en artikel. Kan statsrådet Moberg ge något besked på den punkten? Eller är det riktigt att tolka propositionen så som en av TCO:s utbildningsexperter gjort, när han frågar om ett av de negativa kännemärkena vid urvalet av sökande skall vara ett alltför påtagligt studieintresse? Propositionen bjuder emellertid inte bara på otillfredsställande redovisning av en rad praktiska lösningar, utan den är framför allt torftig ur principiell synpunkt. Låt mig exemplifiera. Trots att det föredragande statsrådet har ansvar också för universitetsutbildningen, har inte i denna proposition eller i annat sammanhang gjorts något försök till avvägning mellan vad samhället satsar på utbildning direkt efter gymnasieskolan och vad man satsar på utbildning för människor som varit ute i yrkeslivet under längre tid. I båda fallen finns naturligtvis grupper som läser inte i första hand för direkt yrkesutbildning utan för att skaffa sig kunskaper av ren bildningstörst eller mera för nöjes skull, och det är väl i och för sig ett helt rimligt önskemål att man skall kunna göra det. Men hur man fördelar olika former av studier är en rättvisefråga. För närvarande kan alla de som har gymnasieutbildning gå till universitetens fria fakulteter och skaffa sig en utbildning som arbetsmarknaden inte efterfrågar, medan den vuxna generation som endast har folkskola får nöja sig med en ransonerad rest av studierna. Det är mycket troligt, att en mera rättvis fördelning mellan generationerna skulle kräva en begränsning av de fria fakulteternas tillväxt och en motsvarande ökning av vuxenutbildningen på rimliga studiesociala villkor. Men förutsättningen för att en sådan avvägning skall kunna ske är självfallet att man från regeringens sida vid något tillfälle aktualiserar dessa frågor, kommer med något inlägg där problemen belyses eller rent av sträcker sig så långt som till att lägga ett förslag som kan innebära att diskussionen i riksdagen får önskvärd konkretion. Nu är det — med undantag av några få detaljer — ett enigt utskott som ställt sig bakom det mesta i propositionen. Vad jag har velat framhålla är att man naturligtvis till en viss tid kan administrera vuxenutbildningen utan att beröra de grundläggande och principiella avvägningsfrågorna. Men förr eller senare aktualiseras ofrånkomligen kraven på att mera översiktliga ställningstaganden skall göras, och det skulle naturligtvis vara bra om statsrådet redan i dag kunde antyda något om hur han ser på dessa frågor på sikt. Utskottet har i år sett sig föranlett att för regeringen påpeka, att senast nästa år riksdagen bör få en redogörelse för utvecklingen och utredningsläget på vuxenutbildningssektorn. I den redovisningen bör även ingå sådana förslag som avses bli föremål för statsmakternas beslut. Utskottet understryker vikten av att frågorna om samordning och arbetsfördelning inom vuxenutbildningen blir behandlade. Det gäller t.ex. relationen mellan den kommunala vuxenutbildningen och den som studieförbunden är huvudmän för. Utskottet har vidare enat sig om att SVUX bör kunna arbeta med dessa frågor under förutsättning att man ökar det parlamentariska inslaget i kommittén. Utskottet antyder slutligen att i ett längre perspektiv kan frågan om en samlad översyn ånyo aktualiseras. Man kan säga att utskottet nu har gett det föredragande statsrådet ett års respit när det gäller den redovisning och de principiella ställningstaganden som helst borde ha legat till grund redan för årets beslut. På en punkt har de icke-socialistiska partierna reserverat sig. Eftersom jag tror att herr Elmstedt kommer att ta upp denna punkt, nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! Den ökade satsning på vuxenutbildningen och då främst på grundskoleutbildningen som riksdagen gjort under de senare åren har i stort skett i enighetens tecken. Också i år har en ökning av anslagen föreslagits, och det noterar vi med tillfredsställelse. Att man skulle önska ytterligare ekonomiska insatser på många håll är naturligt, men dels får man böja sig av resursskäl, dels bör man nog se över hela fältet och underlätta anpassningen. I dag är det faktiskt på det sättet att vi har svårt att nå ut med vuxenutbildningen till många människor, ofta kanske till dem som skulle ha största nyttan och glädjen av den. Det hindrar emellertid inte att det finns en del uppenbara orättvisor, som utan större kostnader borde kunna rättas till. Jag återkommer strax till detta. Vi har en rik flora av vuxenutbildning numera, vilket skall ses mot bakgrunden av den totala omstruktureringen av samhället. Vuxenutbild ningen är helt enkelt en produkt av den verklighet vi lever i, och ingenting är rimligare än att ta konsekvenserna av detta genom en utbyggd möjlighet till utbildning inom denna sektor. Från vår sida har vi aldrig tvekat på den punkten. På många viktiga områden är utskottet i det här aktuella betänkandet enigt, vilket jag uppfattar som en medveten strävan att nå reella resultat. Som vanligt i dessa sammanhang finns det en rad motioner som tar upp i och för sig viktiga problem, Låt mig beröra endast ett par av dem. Det gäller först motionen 372, en partimotion från centern och folkpartiet, vari krävs en översyn av vuxenutbildningsområdet av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Vi reste samma krav vid fjolårets riksdag men då utan resultat. Anledningen är helt enkelt den att det många gånger, som jag tidigare nämnt, är svårt att överblicka det totala utbudet av vuxenutbildning. Det vore önskvärt med en klarare gränsdragning mellan de olika huvudmännens kompetensområden, och jag tror också att man härigenom skulle få en bättre användning och en större effektivitet av de satsade resurserna. Det är ju ändå till sist en gemensam räkning som ställs ut för betalning. Utskottet har i år kunnat enas om en skrivning som i långa stycken tillgodoser yrkandet i motion 372, och det noterar vi med tillfredsställelse. Det är riktigt, som påpekas i betänkandet, att det finns en hel del kommittéer i arbete inom det här området, men ingen av dessa är av övergripande natur, och det parlamentariska inslaget är ringa. Jag noterar att utskottet klart säger ut att en samlad översyn av hela fältet på nytt kan aktualiseras när resultaten från alla pågående mindre utredningar blir klara.

Enligt utskottets mening bör det parlamentariska inslaget i SVUX ökas. Det är naturligtvis ett steg i den riktning som anges i vår motion, och med det tillkännagivandet till Kungl. Maj:t som utskottet föreslår riksdagen att göra i det här avseendet har vi låtit oss nöja tills vidare. När det så gäller den andra delen i yrkandet i mittenmotionen, nämligen att godkänna att statsbidrag till central kursverksamhet skall utgå även till annan organisation med direktanslutna medlemmar än löntagarorganisation, är enigheten inte lika stor. När löntagarorganisationerna gavs denna möjlighet vid fjolårets riksdag, hade vi anledning att påpeka orättvisan i att andra liknande fackliga organisationer som bedriver liknande kursverksamhet ställdes utanför. Mycket av vuxenutbildningen sker i dag inom de fackliga organisationerna, och jag anser det helt riktigt att bidrag i linje med fjolårsbeslutet utgår till dessa. Det är ingen som helst diskussion på den punkten. Vad vi vill är en vidgning till andra liknande organisationer.

Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges hantverksoch industriorganisation — två av de mera kända för att nu nämna ett par stycken — består till mycket stor del av medlemmar vilkas skolunderbyggnad med dagens mått måste anses bristfällig. Jag har svårt att förstå varför det inte skall utgå statsbidrag också till deras centrala kursverksamhet, som är av betydande omfattning, det kan jag försäkra. Det hade varit på sin plats, tycker jag, att föredragande statsrådet i år hade vidgat kretsen av berättigade organisationer, och det förvånar mig att utskottsmajoriteten inte ansett sig kunna ändra på statsrådets inställning i det här avseendet. Debatten i fjol och erfarenheterna från verkligheten borde ha varit tillräckliga skäl. Såväl statsrådet som utskottsmajoriteten har utan någon nämnvärd motivering — jag skulle vilja säga nästan utan motivering alls — vägrat att vidga gränsen för bidragsberättigade organisationer. Det finns flera som arbetar på ungefär samma sätt som löntagarorganisationerna och som består av medlemmar som i många fall har sämre ekonomiska betingelser. Det kan synas vara en liten fråga, men den är av principiell art och därför nog så betydelsefull. Den har också ekonomiska konsekvenser, det är självklart. Dessutom verkar det litet av klassindelning, vilket jag trodde vi hade vuxit ifrån. LRF, för att ta ett exempel, har utomordentligt viktiga frågor att handlägga, bl.a. förhandlingar med statsmakterna. Det torde vara en fråga av stort samhälleligt intresse att medlemmarna i denna organisation har goda insikter i samhällsekonomiska, arbetsmarknadspolitiska och näringspolitiska angelägenheter liksom självklart i de fackliga frågorna. De måste naturligtvis skaffa sig dessa insikter ändå, men att så att säga bli erkända i detta sammanhang utgör naturligtvis en sporre och ökar självklart möjligheterna att bedriva den kursverksamhet som det här är fråga om. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen 3 av herr Wikström m.fl. Så till sist några ord om det yrkande som framförts i ett par motioner om fasta heltidstjänster som lärare inom den kommunala vuxenutbildningen. Det är ingen tvekan om att det kommer att krävas mer och mer, när det gäller lärarkrafter till vuxenutbildningen, men att nu införa fasta lärartjänster är kanske något för tidigt. Utskottet menar att frågan om fasta lärartjänster bör bli belysta i den redogörelse som Kungl. Maj:t enligt utskottets mening bör lämna riksdagen nästa år över resultatet från olika kommittéer som är i arbete. För övrigt rör det sig här om en del i det stora komplex som hela vuxenutbildningen utgör och som centerpar tiet och också folkpartiet anser bör bli föremål för en ordentlig översyn. Om detta har vi också nått enighet i utskottet.

Jag beklagar att vi inte har kunnat enas på alla punkter.

Herr talman! Allt är väl inte välbeställt i fråga om den proposition angående vuxenutbildningen som vi just nu behandlar. Visserligen rör sig anslagsberäkningarna med stora belopp. För den kommunala vuxenundervisningen och för studiecirkelverksamheten beräknas för vardera 130 miljoner kronor, och därutöver får studieförbunden för sin centrala organisation bortåt 9 miljoner kronor. Att satsa i runt tal 270 miljoner kronor på vuxenutbildningen är väl använda pengar. Mer kommer emellertid att krävas för detta prioriterade område, Se till exempel på följderna av vissa begränsningar, gjorda i propositionen och med hänsyn till budgetläget godtagna av utskottet. Herr Wikström har varit inne på den saken; låt mig ge en liten exemplifiering från rikets andra stad. Mellan 500 och 800 sökande till vuxengymnasiet i Göteborg riskerar, enligt uppgifter som jag har fått och som också har delgivits pressen, att bli avvisade inför höstterminen. Orsaken är propositionen som räknar med begränsningar, framför allt inom gymnasiekurserna. Men en stor grupp inom grundskolekurserna råkar väl också i kläm.

De är givetvis formellt behöriga till gymnasiekurserna men vågar sig inte på dem — de har alltså i någon mån tappat sin studiefärdighet och tycker att studietakten numera är hård. Och de vill därför gärna gå i grundskolekurserna först för att friska upp kunskaperna och vänja sig vid studierna, och det blir svårt för dem i det läge vari vi nu befinner oss i fråga om vuxenutbildningen. Jag har själv biträtt utskottet som godtar propositionen, och jag vill alltså inte kritisera mitt eget ställningstagande. Man jag vill understryka att här är faktiskt ett fält där vi får vara beredda att satsa mer i fortsättningen, om vi skall kunna tillmötesgå de berättigade krav som faktiskt finns i övermått, vågar jag väl säga. I flera motioner, även från moderata samlingspartiet, har framställts krav på en samlad översyn av vuxenutbildningsområdet i form av en parlamentarisk kommitté. Utskottet har här, som redan betonats, skrivit sig samman om ett tillkännagivande till Kungl. Maj:t, och jag skall inte ta upp den här problematiken. Den är förvisso intressant och kan kanske behöva belysas ännu mer än vad som har gjorts i debatten, men det kommer att göras av en annan talare från moderata samlingspartiet. Till utbildningsutskottets betänkande är knutna några reservationer och ett särskilt yttrande. En av de här reservationerna och det särskilda yttrandet skall jag kommentera i största korthet. Reservationen 2 avser fasta lärartjänster inom vuxenutbildningen. Herr Elmstedt var inne på den saken men drog enligt mitt förmenande inte de riktiga slutsatserna av läget. Ingen torde kunna motsäga att lärarorganisationen inom den kommunala vuxenutbildningen behöver förstärkas. Det är många skäl som talar för det, och jag har redovisat dem i reservationsmotiveringen. Fasta lärartjänster inom vuxenutbildningen ger ökad stabilitet. Vuxenutbildningens starka expansion — den berörde jag nyss — understryker behovet av lärare som på heltid kan ägna sig åt uppgifterna inom densamma. Med en fast medarbetarstab ökas också möjligheterna att skapa en skola, särskilt anpassad till de vuxenstuderandes behov. Och det är fråga om anpassning här. Det är inte att utan vidare överföra ungdomsskolan till de vuxenstuderandes skola. Då gör man det alldeles för enkelt för sig. Vuxenstudier på dagtid främjas genom fasta lärartjänster. Jag menar att förslag om fasta heltidstjänster och arvodestjänster som huvudlärare — huvudlärare är också något utomordentligt betydelsefullt — inom den kommunala vuxenutbildningen borde läggas fram snarast. Ett sådant förslag kanske inte kan presenteras och verkställas omgående, men behoven är nu, som jag måste bedöma dem, stora, och därför synes det lämpligt att ta initiativ till en försöksverksamhet, varvid också de erfarenheter som då kommer fram kan bli till gagn för utformningen av det definitiva förslaget. En sådan försöksverksamhet är inte omöjlig på något sätt, tvärtom. Den bör kunna startas ganska omedelbart, och man behöver inte börja den på hösten; den kan man börja den 1 januari nästa år. Det går utmärkt, om man vill. Utskottet ser en utveckling mot fasta tjänster som naturlig — och det hade varit ganska hårresande om man hade sagt någonting annat — men vill för närvarande inte ta ställning. Man kan alltså inte ens gå med på försöksverksamhet. Det verkar som om man på något sätt ändå inte vill ge den utveckling mot fasta tjänster som man talar om en chans omedelbart, t.ex. genom försöksverksamhet. Man önskar förhala. Det är för tidigt, sade herr Elmstedt. Jag vill inte polemisera mot honom, men jag tycker inte att det är för tidigt. Jag vågar försäkra att utskottet kämpar förgäves, om man är ute för att på något sätt förhala. Frågan är bara hur länge man kan hålla tillbaka. Jag hoppas att motståndet blir så kortlivat som möjligt — till fromma för vuxenutbildningen, det är min fasta övertygelse. Jag hemställer alltså om bifall till reservationen 2. Det särskilda yttrandet vill understryka att strävan att införa fria läromedel — om man är överens om denna strävan, och det är man väl — bör gälla alla gymnasiala skolor, Jag vill understryka det, därför att det som står i propositionen kan tolkas annorlunda. När läromedelsfrågan lösts för huvudparten av eleverna i de kommunala gymnasiala skolorna — det är den inte ännu — bör inte eleverna i gymnasiala skolor med enskilda huvudmän bli kvar som något slags restpott på andra villkor. Rättvisa skipas och likställdhet uppnås i det här fallet bäst inom ramen för statsbidragsgivningen — så ser jag det. Till sist — det vill jag gärna ha sagt — kan jag inte underlåta att säga något om den vuxenutbildning som bedrivs av landets tolv erkända studieförbund, inte minst av den anledningen att jag ju sysslar mycket med den sidan av vuxenutbildningsverksamhet. Vi har i vårt land tolv studieförbund som i tävlan med varandra går ut till allmänheten med sina många och växlande studieutbud. Det är, om jag får uttrycka det så, kundkretsen som har att välja det som man finner bäst och mest ändamålsenligt. De studiesökande skall ha valfrihet, och det i sin tur skärper studieförbunden till bättre och bättre insatser. Ett studieförbund som slöar till och börjar gå på slentrian sackar med rätta efter i konkurrensen. Det har vi exempel på. Höjningen av anslaget till de tolv studieförbunden är helt beroende på dessas expansion — ju fler studiecirklar och studietimmar det blir, desto mer kommer det att kosta, och det kostar mycket. Någon höjning av bidraget till den enskilda cirkeln eller den enskilda studietimmen är det emellertid i år inte fråga om, En sådan höjning blev det ju förra året. Inte ens de underförsörjda — som jag måste beteckna dem — universitetscirklarna blir ihågkomna. Och bidraget till studieförbundens centrala organisatoriska och pedagogiska verksamhet, som är helt otillfredsställande, höjs endast obetydligt. Föreläsningsverksamheten blir också utan uppräkning. Statens budgetläge är sådant det är, och inte heller jag, som dock fuller väl är medveten om studieförbundens läge i det här avseendet, vågar mig på ett förslag om ökat anslag. Men jag måste — jag kan inte låta bli det — understryka behovet här. Jag tror att det är så i alla studieförbund, Det gäller åtminstone dem som jag har kontakt med, och det är de flesta. Allvarligare är emellertid kanske att kommunernas stöd till studieförbunden på sina håll har en tendens att bli mindre generöst och helhjärtat. Kommunerna tänker kanske mera på sin egen vuxenutbildning, och de ser ibland t.o.m. konkurrenter i studieförbunden. Hur kommer då dessa att klara sig i den nya situationen? Kommunerna serverar sin undervisning helt kostnadsfritt för eleven. Studieförbunden måste ta någon avgift, visserligen liten då det gäller prioriterade ämnen, men dock en avgift. Visserligen blir studieförbunden mer och mer beroende av samhället, av dess styrning och dess stöd, men än så länge blomstrar studiecirkelverksamheten som aldrig tillförne, och den behövs i samhället som en fri och fritt initierande sektor. Jag menar att stat och kommun kommer att begå en kapital dumhet — jag hoppas att det inte kommer att ske — om man inte fortsätter att satsa på studieförbunden. Studiecirkelverksamheten för verksamhetsåret 1969—1970 omfattade nära 180 000 cirklar med nära 1,7 miljoner deltagare och 4,9 miljoner studietimmar, varav 4,6 miljoner med statsbidrag. Det är siffror, men det är stora siffror. Sådan är statistiken, och den speglar väl något så när sanningen, även om man kan lägga också andra aspekter på storhet, nyttighet och effektivitet än antalet cirklar, deltagare och studietimmar. Under alla förhållanden är studieförbunden för närvarande en inte obetydlig makt inom svenskt utbildningsväsen och en god makt. Jag vill gärna ha sagt att jag bedömer det på det sättet. Och så långt är allt i sin ordning.

I åtskilliga kommuner har inrättats eller kommer att inrättas s.k. vuxenutbildningsråd — propositionen och utskottsutlåtandet talar följdriktigt om sådana. Viktigt är att de här råden får en allsidig och representativ sammansättning också ur studieförbundens synvinkel. Enligt praxis består råden vanligen, i den mån de nu har kommit till på sina håll, av representanter för skolstyrelsen och normalt de studieorganisationer — åtminstone de större — som bedriver studiecirkelverksamhet inom området. Nu har det emellertid förekommit att en politisk majoritet inom en skolstyrelse förmenat studieförbund som har centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet som yttersta huvudmän att bli representerade i ortens utbildningsråd. Jag tycker inte att det är särskilt bra, för att uttrycka mig milt, Alla studieförbund skall beredas möjlighet att medverka efter måttet av sin förmåga och i kraft av det studieutbud som de kan prestera. Inga hinder får läggas i vägen för den saken. Även om på en stor ort — i några storstäder — alla tolv studieförbunden finns representerade, så kan man kanske inte tänka sig att allesammans är där, men de exempel som jag har är från mindre orter.

Man måste fråga sig om inte här sker en form av styrning. Invandraren kommer alltså i reell valfrihetssituation endast genom att vara beredd på att avstå från låt oss kalla det studiebidrag. Kvaliteten på undervisningen och dess dragningskraft kommer alltså inte helt till sin rätt. Som jag inledningsvis nämnde kommer vuxenutbildningen att i fortsättningen kräva mer och mer av de många miljoner som vi anser oss kunna satsa på vårt breda utbildningsfält. Besvärliga — mycket besvärliga — avvägningsfrågor har redan inställt sig och kommer att inställa sig. Jag avundas ingen som skall fatta beslut i dem. Samtidigt kräver högskoleutbildningen — U 68 som jag känner till litet grand — sitt, och det också med kraft. En flerårsplan, även en ekonomisk sådan kanske, för utbyggnaden av vuxenutbildningen skulle möjligen kunna hyfsa den svåra ekvationen något. Vore det inte någonting att tänka på i departementet?

Herr talman! Herr Nordstrandh tyckte att jag drog felaktiga slutsatser av mitt resonemang om de fasta lärartjänsterna inom vuxenutbildningen, men det tror jag inte att jag gjorde, i varje fall inte från min utgångspunkt. Visserligen har vi från centerhåll väckt motioner med samma krav som de herr Nordstrandh fört fram här, men det primära 169 kravet från vår sida var en reell parlamentarisk översyn av hela vuxenutbildningsområdet, och där tycker jag att frågan om de fasta lärartjänsterna ingår som en mycket betydelsefull komponent i det stora komplexet. Det var det primära kravet från vår sida, och på det byggde vi vårt ställningstagande,
Herr talman! Ja, herr Elmstedt, det menar givetvis jag också. Men det förslag som jag lagt fram var inte att man direkt skulle införa dessa lärartjänster och arvoderade huvudlärartjänster, utan det skulle ske via en försöksverksamhet, som jag menar säkerligen skulle visa att de var väl behövliga. Genom att gå på den linje som reservationen anvisar skulle man alltså ha kunnat komma ett steg närmare slutresultatet, dvs. sådana tjänster i vuxenutbildningen, mycket snabbare eller åtminstone ganska mycket snabbare än om hela frågan lämnas till utredningen. Vi får nu hoppas att utredningen arbetar snabbt — den förhoppningen brukar man ju uttrycka när det gäller utredningar — och att Kungl. Maj:t i den redogörelse till 1972 års riksdag som vi har beställt också prioriterar denna fråga. Jag tror att det är ett gott grepp att beakta dessa synpunkter.

Herr talman! I vpk-motionen 1356 aktualiseras främst behovet av ett samlat förslag för hela vuxenutbildningen med särskilt beaktande av de vuxenstuderandes studiesociala situation och pedagogiska problem. Utbildningsutskottets uttalande att en redogörelse om utredningsläget bör lämnas redan till 1972 års riksdag — det pågår som bekant en rad utredningar — liksom att denna redovisning bör innefatta förslag som avses bli föremål för statsmakternas beslut får ses som ett stöd för kravet på en samlad bild av vuxenutbildningen. Den föreslagna vidgningen av SVUX:s uppgifter och tanken på ökat parlamentariskt inslag i kommittén bör också uppmärksammas.

Jag vill erinra om en vpk-motion, som kommer att behandlas vid annat tillfälle och i vilken aktualiseras den brännande frågan om lagstadgad rätt till ledighet för vuxenstudier. På två punkter har jag fogat reservationer till utskottets betänkande, och jag ber redan nu, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 4. Reservation nr 1 gäller den föreslagna begränsningen av ökningen av kurserna på gymnasieskolans nivå till 10 procent. Jag vill betona vikten av att en särskild satsning sker på grupper med låg utbildning, såsom har framhållits i andra sammanhang. Jag är inte övertygad om att man tjänar detta syfte med att börja införa spärrar av detta slag redan efter så kort tid av vuxenutbildning på gymnasienivå. Tvärtom anser jag att sådana åtgärder kan inverka menligt på hela vuxenutbildningens område. Vi kan nämligen inte bortse från att människor som påbörjat en vuxenutbildning löper risk att få sina utbildningsplaner rubbade genom införande av spärrar för intagningen på gymnasieområdet. De siffror som redovisats i Stockholm beträffande ökningen under senare år i fråga om vuxenstuderande på gymnasienivå visar tydligt att en sådan spärr skulle kunna leda till att många kommer att stoppas och inte kommer in vid den gymnasiala vuxenutbildningen. Läget är likartat i Göteborg, där stark oro uttalats från elevkårerna vid vuxengymnasierna. Till skillnad från utskottet i övrigt har jag inte övertygats om möjligheterna att använda den föreslagna ökningen på 10 procent för att uppnå utjämnande effekt. Jag har därför i min reservation och i enlighet med kravet i motion 1356 yrkat avslag på den föreslagna begränsningen. Reservation nr 4 överensstämmer med kravet i motion 1356 om att bidragen till studieförbunden skall ökas med 5 miljoner kronor till 13,9 miljoner. Allmänt sett gäller nämligen att studieförbunden icke fått del av den uppräkning av anslagen som i övrigt sker på vuxenutbildningens område, Detta finner jag oriktigt med tanke på den starka betoningen av att utbildningsutbudet måste nå dem som har den lägsta utbildningen. Här har nämligen studieförbunden en mycket viktig uppgift. Den i propositionen föreslagna ökningen på 500 000 kronor till studieförbunden är väl i själva verket ingen ökning alls. ”Med ökande kostnader och minskande penningvärde betyder det i realiteten en försämring”, konstaterade ABF:s tidning Fönstret i en kommentar till budgeten i bl.a. detta avseende.

Herr talman! Vuxenutbildningen prioriteras inom utbildningssektorn. Mer än en kvarts miljard satsas på en relativt ny utbildningsform utan att vi egentligen i detta land har fört någon vuxenutbildningsdebatt — utom möjligtvis när det gäller målsättningen, men inte när det gäller metodik och organisation. Internationellt sett utgör vuxenutbildningen det stora utbildningspolitiska diskussionsämnet. UNESCO har planerat att 1972 hålla en världskonferens om vuxenutbildning, och i åtskilliga länder, också i vårt, håller man på att behandla frågorna inför konferensen. En av de viktigaste uppgifterna är att precisera och definiera sambandet mellan de institutionella utbildningsformerna och vuxenutbildningens olika former. Därtill vill man också fastställa vuxenutbildningens plats i en återkommande utbildning, och de olika medlemsländerna har av UNESCO:s generalkonferens uppmanats att skaffa fram upplysningar om vuxenut bildningens nuvarande situation och uttrycka en uppfattning om vuxenutbildningens framtidsutsikter. Detta vid en världskonferens. Här i Sveriges riksdag får vi under någon enstaka timme en sommarnatt diskutera hela denna verksamhet. Det gör det inte lätt för oss. Vi talar om en utbildningsexplosion som om det vore en kosmisk kärnexplosion när det i realiteten är en illa anbringad laddning med för kort stubin, Det är regeringens utbildningspolitik som är ansvarig för de svårigheter som råder och som tydligt kommer fram i den ena vuxenutbildningspropositionen efter den andra. Låt oss se på proposition nr 85 år 1967, där den kommunala vuxenutbildningen skisserades, och jämföra den med situationen i dag! I propositionen 1967 talades genomgående om den gymnasiala vuxenutbildningen. Medel beräknades bl.a. för igångsättning av vuxenutbildning med en radiokurs i engelska på gymnasiestadiet och en radiokurs i företagsekonomi, fortfarande på det gymnasiala stadiet. I dag behandlar riksdagen en proposition som kraftigt vill begränsa den gymnasiala vuxenutbildningen och i stället satsa på grundskolestadiet. Det ville Mårten Werner och jag också i en motion år 1967, där vi krävde att vuxenutbildningen såväl på det lokala planet som genom etermedia skulle bereda tillräckligt utrymme även för den förgymnasiala utbildningen. Propositionen var något diffust skriven, och statsutskottet medgav att ordalagen kunde ge uttryck för den tolkning som vi motionärer gjort men ansåg att propositionen inte skulle förstås på det sättet. När man ser på resultatet i dag är det nog ändå troligt att propositionen förståtts på det sätt som vi motionärer befarade. Förra läsåret deltog 23 000 elever i ämneskurser på grundskolans högstadium och närmare 40 000 i fackskola och gymnasium. Låt mig komplettera detta med uppgiften att åtskilliga av de studerande på grundskolestadiet var sådana som redan hade en likvärdig utbildning men som av geografiska skäl inte kunde komma till en gymnasieort. Åtskilliga var också pensionärer — kanske inget ont i det, men studieförbunden borde där har legat närmare till hands. Man har helt enkelt misslyckats med att nå dem som jag och många med mig ansett vara den viktiga och eftertraktade målgruppen: de lågutbildade. I årets proposition nr 37 skall man nu försöka reparera den skadan. Men det är ett halvhjärtat försök. Låt mig ta något exempel. Den kommunala vuxenutbildningen i Göteborg visar på en stark efterfrågan på dagutbildning — av erfarenhet vet jag att statsrådet Moberg inte gillar detta. Med all sannolikhet är det fortfarande till stor del kvinnor som eftersträvar denna utbildning, och de har då också ett mål i sikte: grundskolekompetens. Kanske har statsrådet svängt i sin uppfattning sedan vi senast diskuterade frågan. Några fasta lärartjänster, vilket i så fall skulle behövas, aviseras inte, men förslaget rymmer dock möjligheter till fyllnadstjänstgöring inom vuxenutbildningen, och det får anses vara ett steg på vägen. Som ett sådant måste vi också räkna det faktum att statsrådet Moberg i propositionen inte längre talar om den gymnasiala vuxenutbildningen utan om den kommunala. Man gör nu en kovändning och vill begränsa antalet vuxenstuderande på det gymnasiala stadiet. Min bedömning är att det antagligen är nödvändigt med den utformning som vuxenutbildningen hittills fått. Vi börjar bli vana vid ständiga förändringar när det gäller utbildningspolitiken, och man kunde kanske önska sig någon form av stabilitet. Men än värre gungar det om man läser utbildningsministerns hörnartikel i Dagens Nyheter i lördags. Frågan inställer sig om den artikeln skall ses som en precisering av vuxenutbildningens roll i den socialdemokratiska utbildningspolitiken. Utbildningsministern gör så att säga ett hopp tillbaka till den gymnasiala vuxenutbildningen igen — denna gång genom att lösa problemet på det sättet att vi helt enkelt utformar gymnasieskolan så att dess innehåll lättare kan göras tillgängligt för vuxna med kort utbildning. Som jag ser det är det en nedvärdering av utbildningen på grundskolestadiet. Varför inte i så fall kalla grundskolan för gymnasieskola med en gång? Utbildningsministern ser också med något av förfäran att efterfrågan på utbildning har vuxit och betraktar den återkommande utbildningen som ett medel att jämnare fördela utbildningsresurserna. Jag skulle kanske här önska ett klarare språk. Innebär detta i klartext att situationen i dag är sådan att vi inte har råd att ge dem som så önskar en sammanhängande utbildning? I så fall är det på tiden att den uppfattningen klargörs. Det är möjligt att situationen är sådan. Men att svårigheterna kommer att bestå att praktiskt lösa problemen är ganska självklart, eftersom vår välutbildade arbetskraft i dag har svårt att få arbete. Att svårigheterna är större för den outbildade arbetskraften vet vi. Men det brukar ju vara skillnad på teori och praktik, inte minst när man sysslar med utbildningsvisioner. Från moderata samlingspartiet kräver vi i en partimotion att en översyn av hela vuxenproblematiken kommer till stånd. Utskottet har inte nu velat biträda detta önskemål men dock satt i utsikt att en översyn kan aktualiseras i ett längre perspektiv. Under tiden skall vi förlita oss på SVUX. I och för sig kan man säga att hela vuxenutbildningen står och faller med SVUX:s uppdrag. För att studera krävs pengar, och det krävs mer pengar för den som har familj att försörja och som så att säga redan har skaffat sig ett visst levnadssätt. I realiteten torde det största motståndet mot vuxenutbildning för de lågutbildade ligga just i svårigheten att finansiera studierna. Undantagna är de som lyckats få sin utbildning genom AMS:s försorg. På vissa utbildningsområden kan hälften av de studerande uppbära AMS-bidrag, medan andra hälften själv måste finansiera sina studier. Detta upplevs av de flesta som starkt orättvist. Många studerar också vid folkhögskolor, och andra får undervisning genom studieförbunden. Någon samordning vare sig på planeringsstadiet eller på bidragssidan finns inte. En av SVUX:s viktigaste uppgifter efter de tilläggsdirektiv som, om än i förtäckta ordalag, krävs i utskottets betänkande måste vara att klara samordningsfrågan, Andra väsentliga frågor är: Vilken typ av vuxenutbildning efterfrågas i första hand, och vilken typ är samhället egentligen mest betjänt av? Vi vet ännu inte svaren, 'Låt mig hoppas att den redogörelse som utbildningsutskottet har begärt skall lämnas i nästa års statsverksproposition blir klargörande i dessa frågor. Slutomdömet kvarstår: Medan det obligatoriska skolväsendet med nödvändighet konstruerats genom fortlöpande förändringar, förbättringar och utvidgningar har vuxenutbildningen startat så att säga från noll. Här fanns möjlighet att åstadkomma något effektivt, att ge människor, inte minst de lågutbildade, en senarelagd utbildning. Svårigheterna har i dag ökat, och möjligheterna att göra denna utbildning effektiv verkar små. Utskottet har, som förut här framhållits, dock varit enigt i huvudfrågorna när det gäller behandlingen av denna proposition. Det är väl bara att sätta vår förhoppning till att vi skall nå ett mål, som om än i dag både oklart definierat och ännu oklarare vad gäller dess verkställande dock skall kunna bli en positiv realitet. De reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet är inte många och berör bara detaljer. Jag vill ändå, herr talman, säga några ord om reservationen 3. Den gäller statsbidraget till den centrala kursverksamheten, som uteslutande är reserverad för löntagarorganisationerna. Jag finner detta djupt orättvist. Från propositionens förespråkare har jag förut mött argumentet att herrarna i Svenska arbetsgivareföreningen väl inte behöver bidrag till sådana kurser. Men det är inte dem det gäller. Herr Elmstedt har här förut redogjort för några grupper. Jag skulle vilja nämna också de tiotusentals småföretagare vi har här i landet, vilka i hög grad skulle vilja ha och behöva utbildning just inom de områden som här är definierade. Det gäller kunskap om lagar och avtal, insikter i företagsoch samhällsekonomi samt utbildning i sociallagstiftning och arbetarskydd. Varför skall småföretagarna förmenas detta bidrag? De har inga stora kassor eller överskottsmedel som kan satsas på en effektiv utbildning. Om en anställd utbildas får företagaren i den mån han åsamkas kostnader dra av dessa vid taxeringen. Hans egen vidareutbildning, kanske ofta nödvändig för företagets fortbestånd, är inte avdragsgill. Herr talman! Jag finner detta orimligt och vill avsluta mitt anförande med att yrka bifall till reservationen 3 i utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Staten satsar för närvarande i runt tal 1 miljard kronor per år på olika former av vuxenutbildning. Därtill kommer betydande belopp från kommunernas budgeter, från landstingen, från företag och andra organisationer och intresserade grupper. Det är med andra ord en mycket betydande satsning som det svenska samhället gör i dag på fortbildning och vidareutbildning av den vuxna befolkningen. I en mycket intressant undersökning av Torsten Eliasson och Bengt Höglund som avlämnats till departementet nyligen av pedagogikutredningen och som fått rubriken ”Vuxenutbildning i Sverige. En strukturell översikt”, görs det första försöket till en sammanfattning av vad som pågår och en analys av vad som sker i olika former. Författarna kommer fram till att vi under fjolåret hade i runt tal 25—30 miljoner elevdagar i vuxenutbildningsverksamhet.

De konstaterar vidare att samhället rör sig i en riktning som ökar behovet av fortbildning, vidareutbildning, omskolning för allt fler under allt fler år och på allt fler områden yrkesmässigt för samhällsoch fritidsverksamhet. Den starka tekniska och därmed sociala föränderligheten i samhället är en växande drivkraft för en utveckling innebärande att denna aktivitet bland de vuxna måste komma att ytterligare öka väsentligt. Författarnas slutsats av sin analys är att vi på vuxenutbildningsområdet har den stora expansionen framför oss. Jag tror att den karakteristiken av situationen och utvecklingstendenserna i stort sett är riktig. Men redan i dag har vi fler människor engagerade i vuxenutbildning än vi har ungdomar under utbildning. Samtidigt framstår det allt tydligare för varje år som går att ungdomsutbildningen på sikt i vissa avseenden måste reorganiseras. Vi kan inte fortsätta på det sätt som vi gjort under efterkrigsperioden, nämligen att varje ung pojke och flicka får sitta i skolbänken under ett allt större antal år i en följd. Snart har hela ungdomsgenerationen en 11—12-årig sammanhängande utbildning bakom sig. En allt större andel av 18—-19—20-åringarna fortsätter direkt efter den gymnasiala skolan på någon av de många eftergymnasiala utbildningsvägar som samhället erbjuder. Den trenden kan inte fortsätta mycket länge till. Många pedagogiska, psykologiska och ekonomiska faktorer talar för en reorganisation på sikt av det sätt varpå ungdomen skall tillägna sig utbildningen. Vi har börjat föra en ganska bred debatt om vad vi kallar återkommande utbildning och vilka konsekvenser som tendenser av den arten kan tänkas få för vårt utbildningssystem.

Samtidigt arbetar 1968 års utbildningsutredning, som inte bara tar upp den eftergymnasiala utbildningen för ungdomen i snäv mening. Den har inte bara i debattskrifter utan också i sitt praktiska arbete alltmer kommit in på frågan hur man i tiden bäst skall fördela utbildningen för en generation.

Jag har velat framhålla detta bl.a. som en kommentar till vad herr Wikström efterlyste i sitt inlägg i går. Om jag så återgår till vuxenutbildningen i den mening som vi behandlar den i propositionen, så vill jag säga att man kanske skulle kunna vara nöjd med det resultat som vi har uppnått, nämligen att i runt tal 1,5 miljoner vuxna under längre eller kortare tid sitter på skolbänken eller vid studiecirkelbordet. Men vi är inte nöjda, framför allt av ett skäl. Vi vet att en mycket stor del av de vuxna som studerat i vinter gjorde det också i fjol och kommer att göra det nästa år.

Vi har inte funnit de rätta metoderna ännu för att väcka deras intresse att vidareutbilda sig.

När vi 1967 lade fram det första sammanhängande förslaget på den här punkten så gjorde vi det i detta syfte. Den största insatsen den gången i det här avseendet var att vi startade verksamheten med att producera program i radion och televisionen för att den vägen nå ut till de många människorna i landet. Radion och televisionen är ju det bästa sättet att nå praktiskt taget varje familj. Dessutom genomförde vi 1967 den ordningen att kommunerna fick ett ansvar inom ungdomsskolans ram jämväl för de vuxnas utbildning. Det är något överraskande att få höra fru Sundberg i går kväll strax före midnatt konstatera att satsningen 1967 uteslutande var en satsning på gymnasial utbildning och att det var bara fru Sundberg och herr Mårten Werner som den gången var klarsynta nog att inse att det var en felaktig satsning. Om fru Sundberg hade bekvämat sig med att läsa första sidan i den propositionen, så kunde hon där ha konstaterat att de kommunala vuxenskolorna skulle omfatta utbildning enligt kursplanerna för grundskolans högstadium, fackskola, gymnasium och yrkesskola. Fru Sundberg! Kommunerna har insett att 1967 års beslut i hög grad gällde utbildning på grundskolans högstadium.

Vi skulle dra nytta av erfarenheterna av den kurs i statskunskap på högskolenivå som Sveriges Radio hade givit och organisera ett radiouniversitet. Vad regeringen den gången gjorde på den punkten var att bredda programmet för verksamheten i radio och television för att nå flera. Det är möjligt att en del av oss den gången trodde att det skulle räcka med att i första hand satsa på kurser på gymnasial nivå. Men mycket snart upptäckte de som fick ansvar för den verksamheten att behovet var mycket större av kurser och program som nådde människor med sådana förkunskaper att gymnasial utbildning var för avancerad. Helt i enlighet med intentionerna i propositionen kom man att bredda verksamheten till att gälla i högre grad program som kan karakteriseras såsom liggande på grundskolenivå. Man upptäckte att majoriteten av svenska folket i utbildningsavseende inte hade mer än sex sju års skola bakom sig. Det har självfallet påverkat TRU-kommitténs arbete på ett riktigt sätt. I de följande propositionerna som regeringen lagt fram i vuxenutbildningsfrågan har vi också dragit erfarenhet av detta och mer markerat än 1967 — så till vida kan jag säga att fru Sundberg har rätt — satsat resurserna på sådan typ av vuxenutbildningsverksamhet som i första hand når fram till dem som har den sämsta utbildningen bakom sig.

Dessa cirklar har mycket riktigt blivit den största succén i årets folkbildningsverksamhet.

inte måste tänka om när det gäller att få kontakt med de människor som bäst behöver vuxenutbildning. I årets proposition och i det beslut som riksdagen går att fatta i dag har vi fullföljt den principen genom att nu även säga oss att den kommunala vuxenutbildningen, den som vi organiserade 1967 och som fått så stor framgång, också i detta avseende behöver reorganiseras. Resurserna måste mer än hittills riktas mot dem som bäst behöver utbildningen. Därför har vi i förslaget prioriterat grundskolekurserna och styrt gymnasieskoleresurserna mer mot de människor som bäst behöver utbildningen.

De styrinstrument som vi från statsmakternas sida bedömt oss kunna anvisa är självfallet ofullkomliga, men de är bättre än inga styrinstrument alls. Vi räknar med att de erfarenheter som kommunerna kommer att göra skall ge oss underlag för bättre och mer precisa instrument än de som det varit möjligt att i denna omgång konstruera. Jag är övertygad om att svårigheter kommer att uppstå, det blir gnissel av den typ som herr Wikström och herr Nordstrandh talade om i går. Det är ofrånkomligt. Men vi accepterar den negativa sidan just för att i det stora sammanhanget kunna göra styrinstrumenten totalt sett bättre, för att vi skall kunna styra våra begränsade resurser mot de människor som bäst behöver den här utbildningen. Och jag tror att det i stort sett skall lyckas väl. Departementet har efter propositionens framläggande utfärdat anvisningar som innebär att alla kommuner skall kunna öka sina vuxenutbildningsresurser med 5 procent på det gymnasiala stadiet. Det blir inget tvärstopp, som en del har sagt, utan även i storstäderna — som har kommit längst — skall det bli möjligt att utvidga verksamheten. Vi förbehåller alltså skolöverstyrelsen 5 procent av ökningsresurserna för att lägga ut på de kommuner som har störst behov av dem, de som kommit i gång senast med den delen av vuxenutbildningsverksamheten. Låt mig, herr talman, avslutningsvis konstatera det glädjande förhållandet, att det råder så stor enighet om huvudprinciperna i den här propositionen. Det är glädjande att vi slapp fjolårets ofruktbara debatt om en parlamentarisk eller icke parlamentarisk kommitté. Tre fjärdedelar av fjolårets debatt ägnades den frågan, medan däremot realfrågorna kom i skymundan. Det är glädjande att man på nästan alla punkter har slutit upp bakom propositionens riktlinjer för den fortsatta utvidgningen. Och det blir en betydande utvidgning nästa år — vi räknar med att resurserna från statens sida nästa år blir 20—25 procent större än innevarande år. Det är helt i linje med riksdagens många gånger uttalade bestämda vilja att större delen av de ökande resurserna under 1970-talet skall läggas på vuxenutbildningsverksamheten. Men det är, herr talman, tyvärr nödvändigt att konstatera den något anmärkningsvärda attityd till utskottsbetänkandet som några av de borgerliga partiernas utskottsrepresentanter intog i går. När man hörde herr Wikström och sedermera fru Sundberg göra sina inlägg trodde man att de inläggen skulle sluta med ett bestämt yrkande om avslag på propositionens förslag. Vad är det ni egentligen är ute efter? Ni deltar på ett, om jag inte förstår det fel, konstruktivt sätt i utskottsarbetet. Ni når fram till i stort sett eniga utskottsbetänkanden, När denna enighet sedan skall klargöras i kammaren får man höra en enorm litania om hur usla förslagen är och hur dåliga de beslut är som strax skall fattas. Vad är syftet med detta? Leder detta till att ni, när ni sedan skall gå ut och försvara vad riksdagen gör, ytterligare försöker misstänkliggöra de beslut som en enig riksdag fattar? Det vore ur allmän anständighetssynpunkt värdefullt att från herr Wikström och fru Sundberg få en deklaration om varför ni först i utskottet ställer upp på en enig linje och sedan här i kammaren tar avstånd från den linjen i er argumentering.

Herr talman! Jag har i mitt anförande i går icke på något område tagit avstånd från utskottets betänkande utom på de punkter där moderata samlingspartiet har reservationer. Men vad jag då försökte säga till statsrådet Moberg var att när regeringen 1967 lade fram propositionen om vuxenutbildningen gjorde man enligt min uppfattning, och enligt många andras också, icke en tillräcklig satsning på de lågutbildade. Jag tror att mina ord var att det är ett steg på vägen att man i den proposition som utskottet nu har behandlat har gjort en satsning på dem som hittills varit missgynnade på utbildningssidan. Det är ganska betecknande att höra statsrådet Moberg stå här och säga att TRU upptäckte, efter att ha gjort några program för det gymnasiala stadiet, att det fanns många i det här landet som hade sex eller sju års folkskola som utbildningsbakgrund. Den upptäckten tycker jag att det är litet sent att göra när man redan satt i gång en vuxenutbildning i etermedia. Reorganiseringen av vuxenutbildningen, säger statsrådet Moberg, kommer också att få konsekvenser för kommunerna, Jag fick inget svar av statsrådet Moberg på frågan om statsrådet har ändrat uppfattning när det gäller heldagsundervisningen för de vuxenstuderande, vilken jag är övertygad om i första hand vänder sig till de verkligt lågutbildade som vill få en grundskolekompetens. Men det finns en annan nackdel för: kommunerna, även om det inte sägs någonting om den i den här propositionen. Det finns ju åtskilliga kommuner här i landet som inte är gymnasieorter. De hade en yrkesskola som betydde mycket såväl för individerna som för kommunen och näringslivet i kommunen. Vi har från alla partier enats om den nya utformningen av den gymnasiala skolan, dit yrkesskolan nu hör. Men det är beklagligt att för alla de människor som önskar en vuxenutbildning som kanske inte helt är vad som förut kallades gymnasial och nu kommunal är möjligheten att få den utbildningen kraftigt beskuren. Vuxenutbildningen är fortfarande bara påbörjad. Med den stora expansion som kommer — enligt vad statsrådet här säger — tycker jag det vore riktigt att också kraven från dessa kommuner på differentierad vuxenutbildning blir tillgodosedda.

Herr talman! Statsrådet Moberg sade att jag kom med en enorm litania över hur usel propositionen var. Så var det väl ändå inte riktigt. Men om vi nu skall betygsätta varandra så tycker jag att statsrådet Mobergs provpredikan med vuxenutbildningen som tema var ganska uppbygglig och på det hela taget okontroversiell. Möjligen kan man säga att en del av de principiella resonemang som han där framförde kunde ha stått i propositionen. Vad jag försökte belysa i går var ju behovet av principiella avvägningar på en rad områden — mellan den kommunala vuxenutbildningen och den som studieförbunden bedriver, mellan grundskola och gymnasium. Statsrådet Moberg tog upp avvägningen mellan den eterburna undervisningen och annan vuxenutbildning. Det är ju frågor som utskottet inte har haft anledning att belysa av det enkla skälet att det i propositionen inte stod någonting om detta. Det är ju inte orimligt att man fortsätter att bedriva viss tankeverksamhet, även om utskottet i fullständig enighet kommer fram till att med vissa justeringar sluta upp bakom propositionens huvudlinjer. På en punkt finns det anledning till en kommentar. Det gäller den ganska säregna metodik som utbildningsdepartementet har börjat tillämpa. Först lägger man fram en proposition, och sedan, när det börjar dyka upp kritik i pressen, t.ex. kring frågan hur ökningen av den gymnasiala vuxenutbildningen skall fördelas, gör man en tilläggsproposition i form av en artikel i Dagens Nyheter eller en underhandsföredragning i utskottet — eller man låter förstå att det skall utfärdas anvisningar, där man tillför propositionen ett nytt, avgörande moment. Jag tycker att det i sak var en riktig avvägning som gjordes senare, men det är klart att det skulle underlätta för utskottet om det i propositionen stod så pass grundläggande saker som att 5 procent av den här 10-procentiga ökningen skall tillfalla alla kommuner, Bl. a. besparas ju oppositionen mödan att skriva motioner för att sedan i efterhand få höra att ”det där var egentligen vad vi hade avsett”. I nästa vecka kommer vi att få fler illustrationer till den här ganska säregna metodiken från departementets sida.

Jag sade också, vilket statsrådet var inne på nu i sitt anförande, att högskoleutbildningen — eller om vi vill kalla den för den eftergymnasiala vuxenutbildningen — skulle kräva sitt, och det med ganska stor kraft. På det området har vi alltså förslaget från U 68 att vänta om inte alltför lång tid. Här föreligger otvivelaktigt vissa besvärliga avvägningsfrågor, och jag sade i går att jag avundas ingen arbetet med att göra dessa avvägningar. Mot slutet av mitt anförande framkastade jag tanken om det inte funnits skäl att överväga att lägga upp en flerårsplan för utbyggnaden av vuxenutbildningen av korttidsutbildade. Det skulle kanske kunna hyfsa avvägningsekvationen något i fortsättningen. Det skulle också kunna vara till en viss vägledning för kommunerna, De blir ju också alltid inblandade, inte minst ekonomiskt, i utbyggnaden av den här typen av vuxenutbildning. Och vi skulle kanske på det sättet kunna minska användningen av de relativt obehagliga styrinstrument som statsrådet med full rätt drog fram. Målet bör ju onekligen vara — och det bör också vara målsättningen för en sådan flerårsplanläggning —, att man skall kunna ge den här formen av vuxenutbildning åt alla som anser sig behöva sådan och vill ta emot den.

Herr talman! Materialet från gymnasieutredningen och yrkesutbildningsberedningen låg väl som det enda bakgrundsmaterialet till propositionen år 1967, och jag tror att bristen på en mer samlad översyn vid det tillfället är orsaken till att vi har kommit snett när det gäller vuxenutbildningen. Det är ju så, som statsrådet Moberg också har understrukit och som vi alla känner till, att vi har inte nått ut till de grupper som vi anser bäst skulle behöva den vuxenutbildning som vi ändå har satsat rätt mycket pengar på. Det krav som vi från centern reste redan 1967 på en samlad utredning för att få ett grepp om var behoven är störst har vi drivit hela tiden, och nu har vi kommit så långt att vi nått enighet i utskottet kring ett djupare grepp i det här avseendet. Och när vi har kommit dithän att vi fått utskottet samlat kring ett sådant här ställningstagande, så tycker jag nog också att debatten måste begränsas i väsentlig mån, därför att vi får nu ju avvakta resultatet av vad vi har varit ense om i utskottet. Jag tycker heller inte att tiden är särskilt lämplig för att ha någon mera yvig diskussion kring den här problematiken med hänsyn till vad utskottet har sagt. Det är bättre att slå fast vad utskottet uttalat och invänta resultatet, så får vi se vad det kommer att föra med sig. En liten sak hoppade statsrådet Moberg över — medvetet eller omedvetet vet jag inte — och det är reservationen 3 vid utbildningsutskottets betänkande nr 13. På den punkten är utskottet verkligen delat — det gäller statsbidrag till andra organisationer än löntagarorganisationerna.

Herr talman! Om det är en ”gammal” eller om det är en ”liberal” ståndpunkt att motsätta sig spärrarna på gymnasieskolan tänker jag inte diskutera, men det var ungefär den betygsättning statsrådet Moberg använde, och jag tycker inte det är ett sakargument. Jag vill nog anse att spärrarna mera är ett uttryck för att vuxenutbildningen fått större omfattning än vad man kunnat förutse och beräkna, och jag tror att den styrning som det nu talas om mindre är ett resultat av en medveten linje och mera framtvingad av andra omständigheter. Det blir inget tvärstopp, säger statsrådet. Nej, det är riktigt, men det blir säkerligen en hel del svåra verkningar. Jag vill peka på, eftersom jag i går nämnde storstäderna Stockholm och Göteborg i det sammanhanget, att i Stockholm beräknar man att det år 1968 var 9 000 vuxenstuderande på gymnasiet, medan det år 1970 var 15 000, alltså en mycket betydande ökning. Om man räknar inte bara elever utan kursdeltagare kommer man fram till att det skett en ökning från 16 000 år 1968 till 32 000 år 1970, alltså en fördubbling. I det sammanhanget har det från skolhåll i Stockholm uttalats att inflyttningen till Stockholm är stark och att en inskränkning i utbyggnaden kan få obehagliga effekter. Jag tycker också att det ligger en hel del i vad som framhållits från vuxengymnasiernas elevkårer i Göteborg, nämligen att man inte kan acceptera en sådan spärr, den är omotiverad och helt meningslös som hjälp för de lågutbildade, eftersom dessa inte blir hjälpta av att andra utspärras, Jag tror att det finns all anledning att diskutera den saken. Man får inte framställa det så enkelt som att just denna spärr skulle vara till nytta för dem som alla är ense om att vi i första hand bör försöka nå. Vi måste nämligen sätta gymnasieutbildningen för vuxna i relation till vad samhället satsar på högre utbildning och stimulera vuxeneleverna till att studera även på gymnasienivå. Man kan inte bortse från att spärrarna på gymnasieskolan kan göra intresset svalare även hos dem som skall börja på grundskolenivå, när de upplever att flera hinder än i dag tydligen kommer att möta dem på deras utbildningsväg.

Vi drar oss där inte för att som styrinstrument tillgripa vad herr Berndtson kallar för en spärr. Det verkar som om vpk i det sammanhanget inte vågar dra de praktiska slutsatserna av en ideologi; jag hörde inte att herr Berndtson förnekade behovet av att styra de begränsade resurserna mer än hittills. Men man skall som sagt aldrig upphöra att förvånas. Sedan vill jag säga till fru Sundberg att det självklart är ett problem med de kommuner som saknar gymnasieskola; de har självfallet svårigheter med att organisera ämneskurser för vuxna på gymnasial nivå. Men ett faktum är, fru Sundberg, att inte mindre än 35 av de kommuner som i fjol saknade ungdomsgymnasial utbildning lyckades organisera kurser på gymnasieskolenivå för vuxna. Vi gör också olika insatser i årets proposition för att ytterligare underlätta för sådana kommuner att organisera kurser även på gymnasieskolenivå.

Jag är klart medveten om — och det sade jag även i fjol — att det styrinstrument vi där har är ofullkomligt. Men jag är övertygad om att det är mindre trubbigt än det styrinstrument som de borgerliga reservanterna vill sätta i stället. Detta är ett konstaterande av de svårigheter som alltid finns. Vi är öppna för en diskussion om förfinandet av även det instrumentet, men ännu har vi inte fått något förslag som övertygat oss om att det finns ett bättre alternativ än det som majoriteten här stöder.

Vi gör erfarenheter för varje år som går. Jag skäms inte för att upprepa vad jag sade, fru Sundberg, nämligen att man inom TRU-kommittén, när man kom i gång med sitt arbete och kom i kontakt med svenska folket, upptäckte att det glädjande nog fanns många som gärna såge att de kurser och de program som gavs i TRU:s regi fick en breddad bas, och man lyssnade på det. Man lär sig av erfarenheten. Man befinner sig här på ett område där praktiska erfarenheter är ofantligt mycket bättre än spekulationer vid skrivbordet. Till sist, herr talman, vill jag bara med tillfredsställelse konstatera att herr Wikström och fru Sundberg uppenbarligen sovit gott i natt och är på bättre humör i dag. Jag hoppas att det goda humöret står sig när ni går ut och försvarar riksdagsbeslutet om nästa års vuxenutbildning.

Herr talman! Det goda humöret hindrar inte, herr statsrådet Moberg, att också vi är förvånade. Och en källa till ständig förvåning inom oppositionen här i Sveriges riksdag är detta att regeringen och socialdemokraterna aldrig kan lära av oppositionen. Det var vi som tog fram de synpunkter, vilka statsrådet i dag erkänner är värdefulla. Jag vill tacka statsrådet för en annan sak, och det var meddelandet om att man på 35 icke gymnasieorter har lyckats starta en gymnasieutbildning, efter vad jag förstår på yrkesskolesidan. Det har inte kommit till vår kännedom; jag hade ingen aning om det. Jag tycker att det är intressant att höra. Men när man nu i den proposition som ligger på riksdagens bord så kraftigt beskär utvidgningen på gymnasiesidan, måste det ju få till följd att de ytterligare kommuner som vill starta en sådan här utbildning har begränsade möjligheter att göra det just därför att satsningen skall ske på grundskolestadiet. Det är att beklaga att så är fallet. Man har en idé och kanske teknisk och också praktisk möjlighet att genomföra en sådan utbyggnad, men propositionens begränsning av den gymnasiala utbildningen lägger hinder i vägen. Låt mig säga att det är alldeles särskilt beklagligt, eftersom man i dag på arbetsmarknaden håller på att få en ökad brist på yrkesutbildade människor, medan det däremot finns tydligt märkbara svårigheter för de teoretiskt utbildade att få anställningar.

Herr talman! Natten var kort, men jag vet inte vad det har med mitt humör att göra. Statsrådet Moberg har uppenbarligen begagnat nattens timmar till att förbereda ett anförande, som jag tyckte var ganska bra men som man borde ha fått återfinna, åtminstone till vissa deltar, i propositionen. Det är inte så att fru Sundberg och jag och andra går upp i talarstolen i en sådan här fråga därför att vi skulle vara på dåligt humör. Det kan faktiskt vara så att vi tycker att dessa frågor om avvägningen mellan kommunal vuxenutbildning och studieförbundens utbildning, mellan grundskola och gymnasium och alla de andra avvägningsproblem, som jag berörde, är viktiga frågor, som det finns anledning att diskutera i Sveriges riksdag. Den kritik som jag riktade gällde, om jag skall vara mycket kortfattad, tre saker. Det första var att det i propositionen gavs ett otillfredsställande underlag för de beslut som utskottet hade att fatta. Där kom en komplettering under resans gång. Det andra var att man inte gav kommunerna tillräckliga anvisningar på en så viktig punkt som beträffande den synnerligen svåra intagning som nu stundar till den spärrade gymnasiala vuxenutbildningen. Det tredje och kanske viktigaste var att man har en benägenhet att skjuta de svåra avvägningsproblemen framför sig. På den sista punkten gjorde statsrådet Moberg ett inlägg i dag, och jag tycker som sagt att det var bra. Det är viktigt att vi fortsätter den debatten, och jag hoppas att vi skall kunna fortsätta att föra den även om statsrådet Moberg då och då är på dåligt humör.

Herr talman! Den flerårsplanläggning för vuxenutbildningen, som jag driver med samma jämna humör som jag gjorde under nattens timmar, är givetvis inte i och för sig ett trollmedel som löser alla problem. Givetvis kan en viss låsning uppkomma, men all planläggning på flera år måste ju utsättas för någon revision. Att det stöter till omständigheter som man inte direkt kunnat förutse ingår ju i varje form av planläggning. Men vad jag skulle vilja ha fram är en planläggning att ställa mot — i de avvägningar som vi måste göra — den planläggning, om jag får använda detta förenklade ord, som kommer från U 68 i vad gäller den eftergymnasiala utbildningen.

Nu är det faktiskt så att en del av dem som redan är inne i den kommunala vuxenutbildningen — det gäller alltså framför allt den gymnasiala men också den på grundskolestadiet — kan riskera att bli utslagna i sin fortsatta utbildning, och det är under alla förhållanden djupt otillfredsställande.

Herr talman! Det hade kanske varit riktigare att jag avvaktat anförandet av utskottets talesman, men statsrådets kommentarer till min fråga föranleder mig ändå att göra ett konstaterande. När statsrådet säger att man har kommit fram till ett maximalt utnyttjande av resurserna genom att begränsa bidragen till enbart löntagarorganisationerna, tycker jag att det är en något egendomlig slutsats. Man måste väl ändå kunna utnyttja resurserna än bättre, om man vidgar kretsen av bidragsberättigade organisationer — i detta fall i linje med vad vi har föreslagit i vår reservation — eftersom det bevisligen finns fackliga organisationer av annan karaktär än löntagarorganisationerna som arbetar på ungefär samma grunder. Jag konstaterar att statsrådet säger att man är öppen för nya grepp på denna sektor. Det kan ju tänkas att det går med denna fråga som med så många andra som vi för fram att när den väl har fått ligga till sig, kommer resultatet att bli i linje med vad vi har föreslagit.
Herr talman! Det är alltid intressant att lyssna till ordens valör. Även om man har satt beteckningen ”förfinat styrinstrument” på det förslag som här har framlagts, tror jag inte att de vuxenstuderande upplever förslaget på det sättet, när de möter spärrar som kanske bromsar deras studieambition. Om statsrådet Moberg inte uppfattat att jag sagt att också jag är angelägen om att de med den lägsta utbildningen skall ges en rejäl chans, vill jag — jag kan göra det såsom tillhörande den generation som fick nöja sig med 6-årig skola — än en gång understryka det. Detta har också legat till grund för min inställning när det gäller studieförbundens anslag, som jag menar borde höjas. Men just denna inställning medför inte att jag fördenskull beundrar den styrningsmekanism som här har införts.